Herr talman! Peter Persson har frågat mig varför det är fult att staten äger aktier och företag samt att staten på detta vis får statsinkomster via vinstutdelning. Han har också frågat mig mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter utförsäljningar av statsegendom används för att finansiera skattesänkningar och för att maskera försvagningen av statsbudgeten. Regeringen anser att bolag med statligt ägande ska förvaltas på bästa sätt. Regeringen har av detta skäl förstärkt och utvecklat förvaltningen av bolagen med statligt ägande, bland annat genom att ställa krav på att de ska agera föredömligt avseende hållbart företagande. Samtidigt anser regeringen som princip att staten inte ska äga bolag som verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens, om företaget inte har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag som är svårt att klara på något annat sätt. Regeringens ambition är därför att minska det statliga ägandet. Staten kan dock väntas vara en stor bolagsägare även i framtiden. I den statliga bolagsportföljen finns flera bolag med särskilt beslutade samhällsuppdrag som är svåra att klara på annat sätt än i statlig ägo. Det finns också andra motiv till varför staten kommer att ha ett fortsatt inflytande i vissa bolag, exempelvis om en försäljning skulle försämra konkurrensen. Försäljning av aktier i bolag med statligt ägande påverkar vid försäljningstillfället statsskulden och statens budgetsaldo. Däremot påverkas inte den offentliga sektorns finansiella sparande eftersom tillgångsslag byts mot varandra. En försäljning av aktier spelar därför ingen roll vid bedömningen av budgetutrymmet eller i förhållande till överskottsmålet. Aktieförsäljningar kan inte användas för att finansiera reformer, och således går det inte heller att hävda att de skulle kunna finansiera skattesänkningar. Eftersom det i den årliga budgetpropositionen tydligt redovisas såväl utfall som prognoser för statens budgetsaldo rensat för större engångseffekter kan försäljning av aktier i bolag med statligt ägande inte heller användas för att maskera en försvagning av statsbudgeten, vilket interpellanten hävdar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norman för svaret. Vi hade en gång en bilprovning. Det damp ned en inbjudan till besiktning. Vi bokade dag. Som unga kanske vi ängslades när spikhammaren trummade underredet. Men det fungerade. Det var ingen slump, utan det fanns en säkerhet. Det var oförvitliga, stolta tjänstemän som utförde arbetet. År 2009 avreglerades marknaden. Svensk Bilprovning skulle bli fri, trots att regeringen redan innan visste att avreglering och konkurrensutsättning inte fungerat så bra i andra länder, enligt en studie som Näringsdepartementet lät McKinsey utföra 2007. I Finland utvecklades det till ett riskkapitalägt oligopol, och i Danmark blev det överetablering och kvalitetsproblem. Det sägs att en operatör där försökte profilera sig med: Alla klarar sig hos vår bilprovning. Man oroades icke över spikhammarens gång. Efter avregleringen i Sverige etablerades två riskkapitalbolag. Särskilt många stationer blev det inte, så staten gick vidare och sålde ut en tredjedel av Svensk Bilprovning till Opus. Enligt Affärsvärlden och värdeföretaget Factset skänkte staten bort 370 miljoner kronor. Man sålde alltså ett företag som var väsentligt högre värderat bara för att privatisera. Affärsvärlden skrev att den gyllene avregleringen blev till stor glädje för Opus aktieägare men att den också går att se som en ideologiskt driven avreglering där skattebetalarnas tillgångar såldes för billigt för att lösa ett problem som inte existerade. Herr talman! Vi hade en gång ett apotek där man drevs av att distribuera medicin billigt och rationellt. Om den receptbelagda medicinen saknades på det första apoteket kunde de meddela var den fanns. Även detta skulle privatiseras. Låt mig ta ett exempel. 27 apotek i södra Sverige såldes ut till riskkapitalbolag, däribland IGC. De köpte apoteken för 225 miljoner och var tvungna att äga dem i tre år. Dagen efter såldes de för 600 miljoner kronor - en kraftig övervinst. Herr talman! Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen av hur våra gemensamma tillgångar slumpas bort, men jag vill fråga statsrådet Norman: Är du nöjd med utförsäljningarna? Blev det bättre? Var det rätt pris? Du säger att staten inte vill äga på den kommersiella marknaden. Vad mer avser regeringen att sälja ut?

Herr talman! Sälja ut familjesilvret, säger Peter Persson. När jag läste interpellationen kom jag att tänka på min mormor som gick bort för ett par år sedan. Av henne fick jag och övriga släkten ärva just lite familjesilver. För min egen del handlade det inte om så mycket, bara några bestick och en ljusstake. Som kuriosa kan jag nämna för Peter Persson att de kom från min mormors far som var ordförande i arbetarekommunen i Jämtland. Besticken ligger nu i en låda hemma hos mig, och jag ska erkänna att jag aldrig har använt dem. Orsaken är att de inte är riktigt praktiska och känns lite otidsenliga. Men jag kommer aldrig att sälja besticken. De har ett stort affektionsvärde för mig, för jag kommer att tänka på mormor. Det känns lite som att det är just affektionsvärde som är Socialdemokraternas motiv till att ha statligt ägande. De drömmer sig tillbaka till en tid när Domus var centrum i bygden tillsammans med Folkets Hus, en tid när 75 procent av Sveriges ekonomi var offentlig konsumtion. De drömmer sig tillbaka till den där tiden då de kände att de höll på att skapa sin socialistiska utopi. Om man tittar på forskningen är den mycket tydlig. Jag kan till exempel rekommendera en avhandling från 2008 av professor Henrik Jordahl. Den belägger tydligt att företag som tidigare varit statliga och som privatiseras blir mer lönsamma och effektiva, ökar sin kapitalbildning och minskar sin skuldsättning. Det finns även en hel del indikatorer på att personalen trivs bättre och att sjukskrivningarna går ned. Det finns kort och gott väldigt lite som talar för att statligt ägande av kommersiella bolag är bra. Med detta sagt kan jag tycka att man ändå ska ha en pragmatisk syn på statligt ägande. Om vi har samhällsnyttiga företag som inte kan agera själva på en fri marknad utan statens stöd tycker jag att staten ska bära ett ansvar, precis som ministern var inne på. Jag tycker också att man måste ha en pragmatisk syn på de företag som i dag agerar på kommersiella marknader och som ägs av staten. Vi ska självfallet privatisera dem på ett ansvarsfullt sätt som gör att skattebetalarna får mesta möjliga valuta för pengarna. Men Peter Persson blandar ihop detta med att staten ska äga och driva biltillverkare, spritbolag och andra typer av verksamheter där kommersiella varor och tjänster tillhandahålls på en privat marknad. Peter Persson försöker argumentera retoriskt och säger att vi ska titta på hur hemskt det har blivit med bilprovningen. Själv minns jag bara den statliga bilprovningens långa köer, som jag nu slipper tack vare att det finns en konkurrent i min grannkommun Österåker. Av apoteksmonopolet minns jag bara den gången när jag vara liten och fick en allergiattack. Pappa blev tvungen att åka en och en halv timme till Scheeleapoteket för att köpa Clarityn, som man nu kan köpa på macken vid lantstället. Det är vad jag minns. Jag tycker att Peter Persson ska gå upp här och förklara varför statligt ägande är så bra när det finns forskning som tydligt talar emot det. Jag tror att förklaringen är just affektionsvärde. Jag tycker inte att vi ska slösa bort skattemedel för att Peter Persson och Socialdemokraterna drömmer sig tillbaka till 70-talet.

Herr talman! Det är klart att statliga företag inte ska finnas på marknader som fungerar väl. Det är helt givet att man då ska sälja ut dem och se till att pengarna kommer statens arbete till del i form av investeringar eller på annat sätt. När marknader fungerar väl ska man undvika att ha statliga företag. Det kan dock finnas skäl att ha dem inom vissa områden. Ett område där man inte ska ha dem är på banksidan. Vi var både domare och spelare inom banksektorn, och vi kan bara konstatera att vi gjorde en bra affär med Nordea. Nordea ska inte ägas av staten utan av privata intressenter. Det är tråkigt att vi på grund av oppositionen inte har möjlighet att sälja SBAB, för det är samma skäl där: Vi är både domare och spelare. Jag hoppas att man kan ändra sig i det fallet från oppositionens sida. Det finns dock vissa bolag som man bör ha kvar, exempelvis LKAB. Det är ett mycket välskött bolag som finns i ett område i Norrland som är viktigt för Sverige. Bolaget är också socialt väldigt viktigt, och man ska naturligtvis inte sälja det. Det är otroligt välskött och med en mycket hög teknologi. Det är förmodligen det mest effektiva bolaget inom järnmalmsindustrin i världen. LKAB har som sagt ett samhällsuppdrag för Norrland, så det bolaget låter vi självklart vara kvar. Jag tänker prata lite grann om apoteken också. Det har aldrig varit bra med ett apoteksmonopol. Jag har stått i apoteksköer och verkligen blivit ledsen på det hela. Meningen var att man behåller 30 procent i Apoteket centralt, och sedan privatiserar man. Den processen pågår. Vi kan konstatera att vi har fått hundratals fler apotek runt om i Sverige. Vi har fått nya företagare som har gått in med stor glädje, och vad vi förstår fungerar apoteken, med något undantag, bra på alla ställen i Sverige. Det är klart att det är en tillfredsställelse i det. Även om man fortfarande har vissa problem när det gäller lagerhållningen kommer det att ge sig. Då kan man se till att man har en bra service, vilket det är på de allra flesta apotek i dag. Jag vill också ta upp en annan fråga här. Försäljningen av aktier påverkar statens budgetsaldo och statens statsskuld, men det är ingenting som man bygger reformer, skattesänkningar eller någonting sådant på. Regeringen har när man har sålt aktier direkt fört det mot statsskulden. Och statsskuldens nivå är väldigt viktig. Vi ligger nu någonstans kring 40 procent, vilket vi ska vara glada för efter den lågkonjunktur som vi har haft och som varit ruggig runt om i världen. Det kommer säkert att bli fler försäljningar av statliga företag. Jag hoppas att också oppositionen förstår att man ska göra så. Men däremot, som sagt, ett bolag som LKAB ska man ha kvar som det är.
Herr talman! Jag vill tacka Peter Persson för interpellationen. Den är viktig. Jag är glad att vi kan diskutera ideologiska frågor, och jag utgår från att Peter Persson har fått tillfredsställande svar på frågan om det handlar om att maskera försvagningen av statsbudgeten eller att finansiera skattesänkningar och sådant. Vad gäller de försäljningar som har gjorts vet säkert Peter Persson att det finns rigorösa bestämmelser för hur upphandlingsprocesser går till. Det är ett auktionsförfarande, kort och gott. Man bjuder in företag till de här auktionerna, och det företag som betalar bäst får också möjlighet att förvärva, med vissa restriktioner naturligtvis. Det är noga föreskrivet hur det går till. Man slumpar inte bort någonting, utan alla som är intresserade av att förvärva har möjlighet att göra det, och det blir en budprocess enligt konstens alla regler. Blev det bättre? frågar Peter Persson mig. Ja, jag tycker att det blev bättre. Jag är också glad att man över blockgränserna kan tycka detta. Den största privatiseringen var nog ändå den av Telia, som en socialdemokratisk regering tog initiativ till och beslutade om här i riksdagen i början av 2000-talet. Jag tycker nog att det blev bättre jämfört med när vi hade de orange bilarna och mopederna som kom när vi behövde hjälp att stoppa in kontakten i väggen, för det var knappt att ens det var tillåtet att göra själv. Nu kan man göra mer. Industrin har exploderat, och det finns mer tjänster. Ja, det blev bättre. Vad gäller bilprovningen tycker jag också att det blev bättre. Nu har vi möjlighet att besiktiga våra bilar tidigt på morgnar, sent på kvällar och i vissa fall även på nätter, om man skulle tycka att det var bra. Konkurrensen är säkert inte fullödig, men det kommer att bli bättre över tiden. Det är redan bra, och vi har redan sett vissa beteendeförändringar hos konsumenter, vilket varit välkommet. Vad gäller apoteken tycker jag också att det i huvudsak har varit bra. Det är numera mycket närmare till apotek, förutom att ett stort antal mediciner kan köpas även på andra inköpsställen än apotek, till exempel bensinstationer och livsmedelsaffärer. Förutom detta tycker jag också att det är viktigt att notera att även med allt annat lika hade inga försäljningar lett till en högre statsskuld än vad vi har. När vi tittar på vad som har hänt de senaste fem sex åren ser vi att vi har en ungefär oförändrad statsskuld, som Peter Persson noterar i sin interpellation. Detta gör oss fullständigt unika i Europa i och med att vi har den största krisen sedan 30-talet och de flesta länder har fått en fullständigt exploderad statsskuld. Sverige har en oförändrad statsskuld, och i bnp-termer är den på väg ned, som vi ju vet. Detta är inget självändamål, utan poängen är att när, och jag säger när och inte om, vi får en ny finansiell kris vet vi att vi står stadigt. En sak är gemensam för alla finansiella kriser, och det är att de länder som har en mycket hög statsskuld råkar väldigt illa ut. En låg statsskuld är alltså ett av de bästa vaccin som vi kan ge för att den svenska ekonomin ska klara sig hyfsat även vid en framtida besvärlig ekonomisk utveckling.

Herr talman! Företrädare för den moderatledda regeringen sjunger en sång men skriver en annan visa. Man sjunger det som för stunden är populärt, men sedan har man en annan text. Jag är glad för att Anger och Schulte även sjunger de gamla sångerna här i kammaren, för det är egentligen där som Moderaterna står - man vill av nit och princip ha utförsäljningar. Det som är möjligt för kommersiell marknad ska vi absolut inte äga gemensamt. Sedan kommersialiserar man det gemensamma för att ge underlag för att sälja ut. Man döper om medborgare till kunder, och sedan ropar man: Vi är emot riskkapitalbolag i välfärden. Först släpper man in dem. Sedan är man emot dem när det kommer en opinion. Man privatiserar, säljer ut till underpris och försämrar servicen. Jag tror, Peter Norman, att en och annan i vårt land skulle bli lycklig om det kom en orange bil och man fick hjälp att sätta i gång telefonen. Jag tror faktiskt det. Du kan inte ringa och fråga, för de är förhindrade. Den orange bilen är borta. Ni sjunger likadant när det gäller skatter, i festtalen på stämmorna. Det sitter i generna att sänka skatten och klubba igenom beslut om 30-40 miljarder. Sedan blir det raskt presskonferenser om skattesänkningsstopp, och Schulte ligger hemma och gråter framför tv:n: Vad gör ni med mitt parti? Det är det här som frågan handlar om. Ni säger en sak och gör en helt annan sak. Det allvarliga med utförsäljningarna av statliga verksamheter är att ni säljer till underpris. Ni tappar inkomster. I prognoser rörande intäkter från aktieutdelningar ser man att det spricker rejält i utförsäljningens spår. Vi kommer nu i år att få prognostiserat 17,3 miljarder i avkastning på statligt ägande. År 2006 hade vi 37,1 miljarder kronor. Den näst senaste försäljningen av Nordea gav innan försäljningen en avkastning på 12 1⁄2 procent. Den avkastningen slumpade Peter Norman bort, och i stället fick skattebetalarna en avkastning på kanske 1 procent. Det är det här som är den ideologiska frågan och den praktiska frågan för svenska folket. Den moderatledda regeringen tycker att det är fult att vi äger gemensamt. Man kommersialiserar verksamheten för att kunna slumpa bort den. Jag skulle vilja att statsrådet besvarar de frågor jag ställde. Jag gav exempel från bilprovning och apotek och citerade affärstidskrifter. Tycker Peter Norman att man har sålt till rätt pris? Ger försäljningarna motsvarande avkastning som den som gavs i de vinstgenererande företag som fanns? Tycker statsrådet detta?

Herr talman! Peter Persson påstår att jag ligger hemma och gråter över att partiledningen i Moderaterna förstör mitt parti. Nej du, Peter Persson, jag står fast vid och supportar den nya inriktningen som vi har inför de kommande åren till 100 procent. Jag tror inte att detta handlar om vad moderatledningen gör med mitt parti. Det handlar om vad moderatledningen gör med dina demoner. Nu kan du inte längre stå här och säga: Det enda ni är intresserade av i Moderaterna är att sänka skatterna. Nu vill vi höja skatterna för att parera den nya konjunktursituationen och för att vi ska få statens finanser i balans. Det är intressant att Peter Persson inte svarar på och inte är mer tydlig med vilken politisk vision han ser framför sig. Är det så att du vill du återförstatliga företag? Vill du att staten ska gå tillbaka till att äga Vin &amp; Sprit AB och att vi ska gå tillbaka till att äga Telia som Socialdemokraterna - som ministern påpekade - var med och privatiserade? Ska vi vrida tillbaka klockan till hur vi hade det på 1970-talet? Detta är nämligen symtomatiskt för Socialdemokraterna. Ni skriker högt om att Moderaterna förstör Sverige och så vidare. När man sedan synar politiken visar det sig att det inte är så jäkla stor skillnad. Ni har varit emot alla jobbskatteavdrag och sagt att de förstör det här landet, och nu är ni för alla. Det går inte ihop. Kan du inte ge konkreta besked nu? Vad är det ni vill göra? Vill ni förstatliga företag? Vill ni gå tillbaka till hur det var tidigare? Var det fel att vi inte gick in i Saab? Jag tycker att du ska utveckla din position. Ni klagar nämligen väldigt mycket, men ni levererar väldigt lite besked om vad ni faktiskt vill göra.
Herr talman! Vi gjorde en fantastisk affär när vi sålde Vin &amp; Sprit. Jag vill gärna att ni kommer ihåg vad som hände. Vi fick, med försäljningsbolagen, 60 miljarder - 60 miljarder för det bolaget. Värderingen som fanns - jag satt i näringsutskottet då - låg på storleksordningen 20-25 miljarder. Det var en fantastisk affär för det svenska folket - helt unik. Jag vill bara att Peter Persson kommer ihåg att det var en enorm affär. Jag kan säga att de aktier som vi har sålt i Nordea har varit till ett bra pris, tveklöst. När det gäller så här stora belopp finns det ett spel, ett regelsystem, som gör att man måste arbeta på ett visst sätt. Man kan bara köpa och sälja börsaktier på ett visst sätt. Jag håller helt med finansmarknadsministern om att Telia var en bra försäljning. Jag hoppas att vi kan sälja också resten av detta. Ni är emot det också. Men det är självklart att Telia som konkurrerar på en internationell marknad med privata företag i stort sett måste få möjlighet att bli privat. När det gäller bilprovningen är det också rätt kul. Jag brukade testa mina bilar i Västerås. Det var alltid fullt, det var alltid besvärligt att få tider och det fungerade inte. Däremot var killarna mycket duktiga när de kollade fel och annat på bilen. I dag kan jag gå igenom min bil i ett antal städer. Sist gjorde jag det i Enköping. Det gick snabbt, och det gick direkt. Det är en marknad som också kommer att utvecklas, och vi får hoppas att vi får ännu fler på den marknaden. Vi tror att det är rätt och viktigt. Det här är också en ideologisk diskussion. Titta på Sovjet och öststaterna! 100 procent ägs statligt. Jag har gjort mycket affärer i öststaterna; jag har gjort det i Sovjet också. Det är hemskt där det är statligt ägt, hemskt. Det finns ingen framtid för de länderna om de inte går över till privatisering.

Herr talman! Om Socialdemokraterna ställer en hypotetisk fråga om vad som ska säljas ut är den relevanta frågan: Vad är det som ska köpas tillbaka och förstatligas enligt Socialdemokraterna? Ska man förstatliga besiktningen? Ska man förstatliga apoteken och förbjuda bensinmackarna att sälja Alvedon? Vad är det man vill gå tillbaka till? Vill man tillbaka till 1970-talet, eller vill man kanske tillbaka till 1960-talet? Då drev svenska staten faktiskt restauranger. Det gick inte så himla bra. I all statlig visdom kom man då på ett nytt grepp. År 1967 kunde man läsa att Sararestaurangerna, Sveriges allmänna restaurangaktiebolag som var ett statligt ägt restaurangbolag, hade börjat med ett nytt grepp; det här med striptease var populärt. Det var alltså ett sätt för staten att konkurrera på den allmänna marknaden. Restaurang Fredman var en restaurang som låg ett stenkast ifrån där jag bor i Solna. Där lockade staten med barbröstade värdinnor och sålde alkohol och cigaretter till allmänheten. Är det statlig kärnverksamhet? Är det det vi ska tillbaka till? Vad är det du vill gå tillbaka till Peter Persson? Vilken tid vill du backa till? Är det då Telia egentligen hette Felia och ingenting funkade? Jag ser verkligen inte fram emot den tid då Socialdemokraterna återförstatligar till exempel telekomindustrin och när vi återigen får sega uppkopplingar, dålig service och noll valfrihet. Men Peter Persson är nöjd. Han drömmer sig tillbaka till den tiden då moderater var onda högermän i cylinderhatt och monokel. Man kunde alltid ringa Televerket om det var något och få svaret: Vi löser det någon gång nästa månad. Det är inte ett Sverige som jag vill gå tillbaka till. Det är inte heller ett Sverige som någon kommer ihåg, förutom kanske Peter Persson. Det är ett Sverige som ingen vill tillbaka till och som ingen är nostalgisk över, förutom just socialdemokrater. Det var nämligen de som satt vid köttgrytorna och i styrelserna och bestämde över människor. Nu när människor får bestämma själva känner sig Socialdemokraterna obekväma. Plötsligt är deras maktmonopol ifrågasatt, och individer bestämmer över sin plånbok, sina utgifter, sina tjänster och sin samhällsservice. Det är det som är obehagligt för Peter Persson - tror jag - inte något annat. Det vi kan se är nämligen att servicen på apoteken har blivit bättre. Fler får tillgång till mediciner i större utsträckning än man fick tidigare. Visst, det finns enskilda fall på landsbygden där det kanske inte har gått så bra. Men det finns enskilda fall ute på landsbygden då det tidigare inte gick så bra med statligt monopol på apotek heller. Varför ska vi tillbaka till den tiden? Det är samma sak med bilbesiktningen. Det jag kommer ihåg från bilbesiktningen är de långa köerna där jag satt och väntade i pappas bil på att få bilen besiktigad. Jag kommer inte ihåg hammaren eller något annat utan de långa köerna. Jag tror inte att någon önskar sig tillbaka till den tid då Peter Persson bestämde över människors liv i stället för människor som själva bestämde.

Herr talman! Hur mår Moderaterna? Det är en fullständigt lysande uppställning här på en enkel fråga om det har gått bra med privatiseringarna och försäljningarna. Jag har största respekt för Staffan Anger som försöker att hålla sig något så när till sakfrågan, men det de moderata ungdomsförbundarna säger hör inte hit. Jag kan också berätta minnen från 1960-talet om det är det ni vill. Det som är mest förvånande är att marknadsministern står här och skrattar. Han tycker att ni berättar roliga saker. Så hur mår Moderaterna egentligen? Frågan är: Vart vill Moderaterna gå? Vad ser ni ute i världen som ni tycker är jättebra? Vad är det ni försöker efterlikna, vilket land? Vilken samhällsmodell är ni ute efter? Här har ni stått och högt och tydligt sjungit marknadens lov. Marknaden har naturligtvis sina fördelar. Marknaden fungerar där marknaden ska fungera. Men det finns också negativa sidor med marknaden, och det är därför jag tycker att vi ska försöka ha ett seriöst samtal, en seriös debatt, i frågan. Staffan Anger säger att vi inte ska sälja vissa företag, att LKAB är väldigt välskött och ska därför vara kvar. Han anser att LKAB behövs i Norrland och ska därför vara kvar. Vattenfall är ju inte så välskott. Betyder det att man ska sälja Vattenfall? Nej, det är inte så Staffan Anger menar, utan vissa företag ska vi ha kvar och andra ska vi sälja. Sedan vet vi inte riktigt var gränser går. När ni sjunger denna marknadens lov på det sätt som ni gör, och med tanke på er uppslutning i kammaren, ska det bli riktigt roligt att gå ut i valrörelsen och diskutera frågan. Vi kan diskutera med Hanif Bali och Schulte och andra hur det var på 60-talet om det är det de vill, men jag tror faktiskt att svenska folket ser framåt och frågar sig vad regeringen vill. Är det fortsatta privatiseringar det handlar om? Ska hela välfärden privatiseras? Ni pratar och mumlar om riskkapitalister men lägger det ändå i händerna på dem på det sätt som ni gör och låter pengar försvinna ut ur landet i form av skatteflykt. Det sker samtidigt som vi ser att skolan blir sämre, samtidigt som vi ser exempel på äldreomsorg som fungerar jättedåligt. Det vill ni inte prata om. Ni pratar om Domus och om när ni besiktigade bilen på 60-talet när vi försöker få svar på frågan om det fungerar bra i dag, om det är någonting ni vill ändra på, varför ni sålt ut till underpris. Låt oss ta den diskussionen! När är det bra att staten tar ett gemensamt ansvar, och när är det dåligt? Det är det vi efterfrågar. Staffan Anger menade inget illa när han försökte göra en jämförelse med Sovjet, det vet jag. Den jämförelsen går inte att göra, med all respekt. Frågan är vad marknadsministern drömmer om. Vad är det för samhälle ni vill ha, Moderaterna? Hur ska det se ut? Är det ännu fler utförsäljningar? Är det ännu mer privatisering? Ska vi minska det gemensamma ansvaret ännu mer och krympa det tills vi har en fullständig marknadslösning? Vilket land drömmer Norman om? Jag vet att Staffan Anger i alla fall vill ha ordning och reda, till skillnad från hans yngre kompanjoner.

Herr talman! Jag ska inte ge mig in i den något vidlyftiga retoriken. Två personer här är lite berusade av sin egen talekonst. Jag tillhör inte dem. Det är viktigt att förstärka några påståenden, eller kommentarer, som finansmarknadsministern har gjort. När vi säljer - observera säljer, inte utförsäljer, vilket är vad Dressman och andra butiker gör - delar av statens egendom får vi som köpeskilling pengar så att statens förmögenhet före och efter försäljningen är precis densamma. I stället för att, som Staffan Anger påpekade, äga aktier i Vin &amp; Sprit kan man ha pengar i kassan. Det är en stor fördel, för då behöver man nämligen inte betala lika mycket räntor på lånet som tidigare. Staten får alltså lägre räntekostnader. Absolut Vodka är ett ganska bra exempel att fundera över. Varför skulle staten äga 55 eller 60 miljarder i form av alkoholtillverkning? Vad vore det för poäng med det? Absolut ingen alls, tvärtom skulle vi ledas in i en situation där det blev knepigare för staten att vidta åtgärder mot företag i den branschen. Anledningen till att jag begärde ordet var emellertid främst att jag ville peka på ett problem som man har om man återgår till den linje som några här vill återgå till. Det är inte förvånande att Socialdemokraterna inte tänker på det, men det finns faktiskt andra som håller på med företagsamhet och det är svårt för dem om några av konkurrenterna är statligt ägda. Jag ska ge två mycket enkla exempel. Det ena är Systembolaget. Vi är alla överens om att Systembolaget ska vara kvar i statlig ägo, men det finns ett problem med det, nämligen att Systembolaget säljer alkoholfria produkter. Det gäller för Systembolaget att vara jättenoga och inte sälja under det pris som Ica och Coop har satt. Ett annat exempel, från Peter Perssons hemlän, är Samhall som tillverkade trädgårdsmöbler och därmed ryckte undan den kommersiella lönsamheten för ett antal trädgårdsmöbeltillverkare i Småland. När man har statliga företag som ägnar sig åt än det ena, än det andra blir det svårt att ha en fungerande marknadsekonomi. Det blir många rättsprocesser och konkurrensproblem. Tänk på att det finns folk som vill tjäna pengar och försöka leva på det som de tillverkar, antingen det är alkoholfria drycker eller trädgårdsmöbler. De får det mycket besvärligt i den värld som Peter Persson och andra socialdemokrater gillar. När det gäller familjesilvret, herr talman, är det ett citat av den gamle konservative premiärministern i Storbritannien Harold Macmillan. Jag skulle föreslå Peter Persson att i stället tänka på ett annat citat av Macmillan som är mer känt, något som han sade i en valrörelse och som blev klassiskt: You never had it so good. Ni har aldrig haft det så bra. Det är så Sverige är i dag.

Herr talman! Jag hade först inte tänkt ge mig in i den här debatten, men när Peter Persson tog upp exemplet med Nordea tyckte jag att det trots allt fanns anledning att bemöta en del av de påståenden som Peter Persson kom med. Alliansens syn på ägande är i grunden pragmatisk. Vi tycker att det är rimligt att tänka sig att på en marknad som fungerar väl, och som har förutsättningar att fungera väl, ska staten inte vara en aktör. Staten sätter upp spelregler och sedan får företagen verka på marknaden. Staten har sin roll och marknadsaktörerna i övrigt har sina roller. Därför är det rimligt att staten inte äger aktörer exempelvis på bankmarknaden, där det är viktigt att vi kan ha koll på regleringarna. För Peter Persson är statligt ägande alltid någonting lönsamt. Att till exempel äga företag, eller annan statlig verksamhet, är alltid en kassako i Peter Perssons värld, det vill säga ger en garanterad avkastning. Det finns inga risker i det enligt Peter Perssons retorik. Sanningen är dock en annan. Det är alltid förknippat med stora risker när staten äger företag. I synnerhet gäller det på de finansiella marknaderna och då särskilt i banksektorn. Vi såg det under finanskrisen när värdet på statens Nordeaaktier på kort tid föll med över 30 miljarder kronor. Det är inte riskfritt för staten att äga verksamheter. Vi kan konstatera att även utdelningsintäkterna varierar, vilket i praktiken innebär att du inte kan lägga en politisk skuld på om utdelningsintäkterna går upp eller ned. Det har de gjort under socialdemokratiska regeringar och det har de gjort också under alliansregeringen. Det finns ingen politik i det. Det är så marknaden fungerar. Det kanske allra mest anmärkningsvärda är det som nämns om Nordea. Det lyfts fram som att Socialdemokraterna skulle ha varit kraftiga motståndare till försäljningen av de statliga aktierna i Nordea. Det anmärkningsvärda är att Socialdemokraterna bara under innevarande mandatperiod faktiskt har klarat av att inneha samtliga tänkbara positioner vad gäller Nordea. Först var de emot att staten skulle sälja aktierna i Nordea. De röstade emot det i kammaren. Året därefter var de fortfarande emot försäljningen av Nordeaaktier men räknade ändå med försäljningsintäkterna i sin budget. Det är en mycket märklig position. Detta avrundar ni med att ytterligare ett år senare inte längre vara emot försäljningen. När staten sålde de sista Nordeaaktierna var Socialdemokraterna inte emot. Det är sanningen.
Herr talman! Låt mig börja med att kommentera Peter Perssons retorik om att vi sjunger en sång men har texten från en annan, eller vad det nu var. Jag vill påminna Peter Persson och övriga deltagare i debatten om hur det lät när jobbskatteavdrag ett genomfördes. Det var förfärligt. Men efter ett tag var det ganska okej för Socialdemokraterna. Sedan kom jobbskatteavdrag två. Det var förfärligt. Men sedan var det ganska bra. På samma sätt var det med nummer tre, fyra och fem. Det är inte vi som sjunger olika visor med olika texter, om jag får påpeka detta. Vi har 52 statliga bolag i vår portfölj. Bland jämförbara OECD-länder är vi ett av de länder som har absolut flest statliga bolag i förhållande till landets ekonomi. Diskussionen om att vi privatiserar i något slags extrem omfattning är inte sanningsenlig och inte heller korrekt. Låt mig också kommentera frågan om utdelningar jämfört med räntekostnader. Ja, om vi skulle ha Nordea i vårt innehav skulle nog prognoserna vara sådana att inkomsterna från Nordeas utdelningar skulle överstiga räntekostnaden från statsskulden. I någon mening kan man alltså säga att vi skulle göra en bra affär om vi hade Nordeaaktier i statens ägo. Å andra sidan leder det resonemanget väldigt fel, för det skulle leda till att vi borde köpa ännu mer. Vi skulle köpa hela Nordea. Vi skulle köpa banker, industribolag och alltihop. Det är då man hamnar i den svällda balansräkningens problem. När det händer någonting, som mina meddebattörer sagt tidigare, en finanskris, industrikris eller vad det nu må vara, då blir det sådana effekter och räntehöjningar som gör att statsskuldens kostnader exploderar. Därför ska vi vara varsamma med våra utgifter. Vi ska sträva efter att ha en låg statsskuld. Finansiella placeringar är riskfyllda. Om folk vill får de göra sådana med privata pengar. Det tycker jag är rimligt. Vi ska inte pådyvla folk finansiella placeringar genom att göra det i statens ägo. Det får man göra själv. Som svar på Raimo Pärssinens fråga om vart vi vill framöver kan jag säga att vi inför den här mandatperioden liksom inför den förra satte upp ett valmanifest där vi berättade vilka företag vi avsåg att försöka sälja. Så kommer att ske nu också. Prognosen är förstås att vi vill minska den statliga företagssektorn mer, men vilka företag det ska vara får Raimo Pärssinen och andra vänta med tills vi publicerar vårt valmanifest.

Herr talman! Var finns de giftiga bina? Sätt ut lite honung, så kommer det en hel svärm. Här bestod honungen av utförsäljning till underpris och förlorade intäkter till det gemensamma. Men den debatten vill man inte ha. Man vill fortsätta att sälja. Man vill fortsätta att kommersialisera. Debatten har varit tydlig här i dag. Mina enkla frågeställningar om det slösaktiga användandet av det gemensamma möts med en enorm bomboffensiv från Moderaterna. De vill inte ha en debatt om detta. Deras strategi är att fortsätta en politik där allting ska kommersialiseras. Man har argumenterat så. Det som är kommersiellt gångbart ska inte finnas gemensamt. Jag översätter det till skola, äldreboende och annan verksamhet. Den debatten har man försökt fly undan genom att tillfälligtvis vara emot riskkapitalbolag. Man är till och med beredd att gå så långt för att undvika svåra debatter, herr talman, att man tänker dricka den värsta medicin man någonsin kan ta fram. Man tar en bägare där det står skattesänkningsstopp och en ny bägare där det står någonting ännu värre, skattehöjning, och tar en klunk för att kunna vinna nästa val och fortsätta med nyliberal politik. Det får inte ske, herr talman.

Herr talman! Först vill jag säga till Raimo Pärssinen att jag hoppas att han i framtiden undviker att poängtera billiga retoriska figurer som "ungdomsförbundare" och sådant. Då lovar jag från min sida att inte kräva personligt vittnesmål från honom om när Sundsvall brann. Jag vill återkomma till Peter Perssons fråga. Hans fråga var varför det är fult att staten äger företag och aktier och på detta sätt får inkomster. Det var det frågan handlade om, och det är det vi har diskuterat. Om det inte är fult, vilket jag inte tycker att det är - däremot är det ett risktagande - är det rimligt att fråga Raimo Pärssinen: Om du tycker att det är så bra och fint att staten äger företag och aktier och ser så mycket ser fram emot det, vilka företag och aktier borde då staten äga? Vad är det ni vill tillbaka till? Är det Telia? Är det de bolag jag frågade om tidigare? Är det Saraaktierna? Är det att bedriva restaurangverksamhet, apotek, bilbesiktning etcetera? Ska de där företagen köpas tillbaka? Ska vi köpa aktier i de bolagen? Det är inte orimliga frågor att ställa. I stället börjar Peter Persson prata om skattesänkningsstopp och andra saker som inte har med ämnet att göra. Jag tror att Peter Persson i grunden är livrädd för att Moderaterna inte är de demoner han framställer oss som, att vi är pragmatiska, att vi anser att staten bör ha ägande i vissa saker för att det behövs och att vi inte bör ha det i saker där det inte behövs. Det är det vi besvarar. Men det kommer inga svar från Peter Persson om vad han och Socialdemokraterna själva vill.

Herr talman! Först vill jag säga till Hanif Bali att jag inte värderar hans utseende och fagra ansikte eller hans ålder. Jag värderar hans åsikter. Det är därför jag säger att han kommer med Moderata ungdomsförbundets åsikter. Det handlar inte om hur du ser ut, Hanif Bali, utan om vad du tycker och tänker. Vi fick nu svar på frågan vart Moderaterna och regeringen vill. Det är väl inte att undra på att Centern blir klämd under 4 procent i opinionen när man har alla dessa marknadskramare runt ikring sig. Hur är det med marknadskrafterna i Gävleborg och på den svenska landsbygden? Vi har haft en liten diskussion här med finansmarknadsministern tidigare i dag. Vi kommer snart att ha en med Stefan Attefall också. Vad gör ni för att hela landet ska leva? Eller är det marknaderna som styr? Det är det ni säger. Er vision är framöver att statens och det gemensammas del ska minska. Ni ska ha ut mer på marknaden. Det är där den stora striden sker mellan oss. Det ska bli roligt att få testa detta i valrörelsen. Är det mer privatiseringar och marknadsutsättning vi behöver? Blir det bättre då? Frågan har ställts till statsrådet av Peter Persson. Har det blivit bättre? Statsrådet säger att han gör bedömningen att det har blivit bättre. Och så vill man fortsätta med detta. Mer omsorg ska ut på marknaden. Mer allmänna kommunikationer ska ut på marknaden. Sälj ut! Det är det ni vill göra. Vi tycker inte om jobbskatteavdrag, finansmarknadsministern. Vi tycker inte om principen att Sverige ska vara det enda land på detta jordklot där en pensionär betalar mer i skatt än en som arbetar. Det har inte funnits en enda moderat som kunnat förklara varför det ska vara så. Nu går halva kvinnobefolkningen mot en urusel pension. Vi vill ha bort principen om jobbskatteavdraget.

Herr talman! Det var en bra fråga som kom upp här tidigare och som vi naturligtvis kommer att ställa till Magdalena Andersson och andra företrädare för Socialdemokraterna. Ni har aktualiserat frågan. Vilka företag vill ni för det första ska stanna kvar i statens ägo och för det andra att staten ska köpa? Det är uppenbart att ni tycker att man ska återförstatliga apoteken och bilprovningen och kanske också några andra företag. Det är en fråga som nu är väckt och som vi kommer att jaga Magdalena Andersson och kanske några mer ledande företrädare på det ekonomiska området med. Tack för tipset! Jag tar det till mig. Vi kommer att driva frågan vad ni vill med det statliga ägandet. Hur långt vill ni expandera det? Vilka företag är det som är aktuella? Vilka människor som är anställda i dessa företag är aktuella?
Herr talman! Tack så mycket för debatten, i första hand till Peter Persson och Raimo Pärssinen. Låt mig påminna Peter Persson och Raimo Pärssinen om, och Peter Persson har hört det förut av mig, att för 50 år sedan hade vi en socialdemokratisk statsminister som hette Tage Erlander som skrev dagböcker. Den 6 juli 1963 var det en SAS-konflikt, vilket känns nästan som i går. Jag har Peter Persson diskuterade det för något halvår eller ett år sedan här i riksdagen. Tage Erlander skriver följande: "Skoglund ringde två gånger i går." Det var då kommunikationsministern. "Han trodde inte att pilotkonflikten vid S.A.S. kunde undvikas. - Slutet blir väl att S.A.S skall läggas ner." Det skriver Erlander. Men han skriver också följande: "Ytterligare ett belägg för att vi inte skall ha statliga eller statsdominerade företag." Jag läser det en gång till: "Ytterligare ett belägg för att vi inte skall ha statliga eller statsdomninerade företag." Vi moderater skulle aldrig drömma om att vara så radikala som Tage Erlander. Vi är mer pragmatiska. Vi har 52 företag. Vi kommer att ha ganska många även nästa år, men vi kanske har lite färre. Läs Tage Erlanders dagböcker, få lite insikter och sluta demonisera Moderaterna!